Herr talman! Det var intressant att lyssna till herr Birger Anderssons historiska utblickar. De visar ett sinne för traditioner som jag naturligtvis måste uppskatta. Det enda som jag skulle vilja säga i detta sammanhang är att min uppfattning om att landshövdingarna skulle känna sin ställning ändrad bygger på uppgifter från en landshövding.

Herr talman! Jag skall helt förbigå herr Birger Anderssons något fördomsfria tolkning av innehållet i de motioner som utskottet behandlat och begränsa mig till en enda punkt, nämligen frågan om förvaltningsdomstolarna på länsplanet. Herr Birger Andersson säger att vi begärt att dessa domstolar skall bli självständiga enheter och att den organisationen skall genomföras fr.o.m. nästa år. Det har vi egentligen inte sagt, utan vi har utvecklat våra skäl för att domstolarna bör ha en i förhållande till länsstyrelserna självständig ställning. Vi har ansett att dessa synpunkter bör ingå i riktlinjerna för omorganisationen. Man kan säga att vi befinner oss i ganska gott sällskap när vi kräver en sådan organisation. Kammarrätten, som yttrat sig över utredningens förslag, säger nämligen i denna fråga, att länsstyrelsens ställning av på samma gång dömande och allmänt förvaltande organ inom visst verksamhetsområde inte är invändningsfri. Kammarrätten anser det önskvärt att den dömande verksamheten ges en mera oberoende ställning än som föreslagits, även om regionala förvaltningsdomstolar kanske ännu inte kan införas. Även landstinget i Södermanlands län är inne på samma linje och har principiella erinringar att göra mot att man bevarar sambandet mellan den vanliga förvaltningsverksamheten och förvaltningsrättskipningen. Men = detta landsting säger även att det för närvarande kan möta svårigheter att länsvis bygga upp en självständig och oberoende förvaltningsdomstol. Vi är medvetna om att det på sina håll kan föreligga svårigheter i det avseendet. Slutligen tycker jag att man i detta avseende också kan åberopa utskottets eget utlåtande, som för övrigt redan har erinrats om tidigare under debatten. Utskottet säger att även enligt utskottets mening kan principiella skäl anföras för att förvaltningsrättskipningen på länsnivå organisatoriskt bryts ut från länsstyrelsen. Det är den principiella ståndpunkten som vi hävdar och som vi ansett att riksdagen bör ansluta sig till och ge Kungl. Maj:t till känna. I grunden är utskottet enigt med oss på denna punkt, men utskottet har inte velat dra ut konsekvenserna av sitt resonemang.

Herr talman! Herr Birger Andersson nämnde att reservationens principiella uttalande inte var praktiskt genomtänkt. I anslutning till vad herr Jacobsson sade vill jag understryka att det väsentliga med principuttalandet inte är att organisationen genomförs just den 1 juli nästa år, utan det väsentliga är att man tar principståndpunkten att domstolarna skall vara fristående. Jag vill dock tillägga att om man så önskade skulle det säkerligen vara möjligt att utnämna domare till den 1 juli nästa år i domstolarna och ge dem enbart domartjänstgöring. Snabbare och större förändringar än denna har väl genomförts. Det gäller ju i regel att utse personer som finns i huset och som kanske t.o.m. kan sitta kvar i samma rum. Det är inte fråga om att till den 1 juli bygga nya domstolslokaler. Det har inte sagts i reservationen, och det har vi inte tänkt oss. Men, herr talman, om det hela slutar med att vi den 1 juli nästa år, eller i varje fall inom några år — det spelar mindre roll — får självständiga förvalt ningsdomstolar, skall jag säga: ”Slutet gott, allting gott.”

Herr talman! Herr Birger Andersson berättar svensk historia, och det är alltid trevligt att höra på. Men det är kanske trevligare om vi för debatten framåt och kommer in på hur vi skall finna vägar för ett ökat demokratiskt inflytande. Herr Birger Andersson sade att propositionen är neutral. Jag kan inte finna att så är fallet. Den ger alltid en viss majoritet. Jag sade förut, och jag har behov av att upprepa det, att förslaget innebär en förbättring, och vi är glada för att det har framlagts. Men om man är besjälad av länsdemokratitanken är det framlagda förslaget magert även som ett provisorium. Det är mycket som i dag talar för att vi skall få ett ökat medborgerligt inflytande. Vi beklagar att det inte varit möjligt att få det även i detta provisorium.

Herr talman! Av herr Birger Andersons anförande kunde man få den uppfattningen att jag hade velat rekommendera att länsstyrelserna skulle ha tolv ledamöter i stället för tio. Det är fel. Jag anser att det bör räcka med tio. Man bör inte tynga apparaten genom att utse fler. Fördelningen sex—fyra tror jag vore mycket lycklig. Landstingen behöver disponera sex platser för att tillgodose olika, bl.a. partipolitiska, synpunkter. Det är vidare värdefullt att Kungl. Maj:t har fyra platser för erforderlig komplettering. När det gäller landshövdingarnas ställning var herr Birger Andersson mer än vanligt skämtsam. Han slutade med att säga att han inte var säker på att landshövdingarna själva hade någonting emot den förändring som nu föreslås. Av detta framgår att inte ens landshövdingarna tycks vara tillfrågade härvidlag. Det skall naturligtvis inte vara så att deras uttalande är avgörande, men det kunde vara av värde att veta hur de ser på denna fråga. Jag har velat beklaga att denna detaljfråga har forcerats när det gäller en partiell reform som denna. Det betraktar jag som onödigt och beklagligt. Till slut tycker jag kanske att herr Birger Anderssons anförande inte vititnar om någon större uppskattning av länsstyrelserna, vilket också det kan anses beklagligt.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Schött att jag har lika stor uppskattning av länsstyrelserna som han har. Min uppgift här var dock inte att avge någon kärleksförklaring till länsstyrelserna utan att litet kommentera de reservationer som är fogade till förevarande utskottsutlåtande. Fru Olsson blev tydligen så konfys över att jag gjorde en liten historisk återblick att hon stannade därvid och trodde att jag inte alls hade något intresse för en demokratisk utveckling. Ja, fru Olsson, det parti jag representerar har så länge jag kan minnas strävat till ytterligare demokrati på alla områden. Om fru Olsson inte kommit underfund med detta, kan jag kanske vid ett annat tillfälle ge en ny historisk återblick för att påminna om vad som har skett. Beträffande förvaltningsdomstolarna vill jag i ärlighetens namn säga att det är ganska svårt att begripa vad folkpartiet egentligen vill med sin reservation. Frågan om förvaltningsdomstolarna utreds ju för närvarande. När denna fråga är under utredning, anser vi inom majoriteten det ganska meningslöst att besluta om ett principuttalande. Låt utredningen fortgå! Vi är inte emot det som man önskar i fråga om förvaltningsdomstolarna, men vi tycker att utredningen skall göras klar. När den är klar och förslag föreligger, men inte förr, skall vi besluta.
Herr talman! Eftersom herr Birger Andersson direkt frågade, vad som menas med reservation 1 i statsutskottets utlåtande, vill jag säga att det väl ganska klart framgår av reservationen att reservanterna vill ha ett principiellt beslut om att man skall skilja förvaltningsdomstolarna helt från länsstyrelsen. Denna fråga har ju stötts och blötts i decennier i olika utredningar. Jag har därför svårt att förstå att man skulle behöva avvakta resuliatet av ytterligare en utredning. Fördelen med att nu ta principiell ställning är ju att den utredning, som skall arbeta med de organisatoriska detaljerna, får riktlinjerna klara för sig. Därmed borde utredningens arbete kunna bli lättare och kunna gå snabbare. Som jag tidigare antytt, har jag en förhoppning om att statsrådet Lundkvist har förståelse för dessa synpunkter, som vi alla tycks vara tämligen överens om. Jag har dock svårt att förstå varför det enligt herr Anderssons uppfattning inte går att begripa reservationen som innehåller en begäran om ett principuttalande.
Herr talman!

En av de viktigaste politiska uppgif terna under 1970-talet kommer ju utan tvekan att vara åtgärder för att åstadkomma en bättre balans i utvecklingen mellan olika delar av vårt land. En aktiv regionalpolitik kommer att vara en viktig förutsättning härför. Riksdagen hade ju förra veckan tillfälle att ta ställning till den uppläggning av regionalpolitiken som regeringen föreslagit, och man kunde inte ta miste på riksdagens intresse för dessa frågor. Men regionalpolitiken kan inte genomföras utan genomgripande reformer av samhällets organisatoriska uppbyggnad. I den debatt som fördes förra veckan anklagades regeringen från flera oppositionspartiers sida för senfärdighet och brist på handlingskraft när det gällde att komma i gång med regionalpolitiken. Det kan kanske då vara på sin plats att erinra om att så sent som i fjol vår motsatte sig samtliga de tre borgerliga partierna en fastställd tidsplan för kommunindelningsreformens fullföljande. Låt mig få slå fast att en första förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna i praktiken föra ut den aktiva regionalpolitik som alla i dag säger sig åstunda ändå är kommunindelningsreformens genomförande. Men regionalpolitiken förutsätter också en långsiktig utredningsoch planeringsverksamhet som kan ligga till grund för statens insatser. En stor del av detta arbete är förlagt till länen. Kraven på en bättre samordning av besluten på länsnivå skärps genom den mera medvetna regionalpolitik som håller på att växa fram. Olika utredningar har, som alla vet, delvis från skilda utgångspunkter behandlat dessa frågor och därmed ställt hela den regionala samhällsförvaltningens nuvarande uppbyggnad under diskussion. Nu är utredningarna kring länsfrågorna remissbehandlade, och regeringen har i likhet med många remissinstanser bedömt läget så att de kartläggningar kring länsproblematiken som utredningarna från skilda utgångspunkter verkställt bör sammanfattas, komplette ras och fullföljas genom ett fortsatt beredningsarbete. Detta blir nödvändigt inte minst av den anledningen att förutsättningarna för att genomföra de olika utredningsförslagen i flera avseenden har ändrats sedan förslagen lades fram och att det också krävs en samordning med annat utredningsarbete som ännu inte avslutats, bl.a. översynen av byggnadslagstiftningen och förberedelserna för en översiktlig fysisk riksplanering. Det råder, såvitt jag förstår, en bred samstämmighet mellan de olika remissinstanserna också när det gäller utgångspunkterna för beredningens arbete. En given utgångspunkt är att kommunindelningsreformen kommer = att fullföljas och skapa väsentligt ändrade förutsättningar för den primärkommunala verksamheten. Genom riksdagens beslut i den frågan är nu alla oklarheter på den punkten undanröjda. Riksdagen har sålunda beslutat sig för att förankra vår demokrati i en kommunal självstyrelse, som skall kunna ta reellt ansvar för den lokala samhällsplaneringen. Då sålunda de nya kommunala enheterna blir bättre rustade, bl.a. med expertis på olika områden, bör en del av den statliga detaljkontrollen kunna upphöra. Staten bör därmed kunna använda en större del av sina resurser för översiktlig planering och med denna förenade arbetsuppgifter. även det förhållandet måste ligga till grund för det fortsatta beredningsarbetet. En annan utgångspunkt för detta arbete måste vara att statsmakternas ansvar för den ekonomiska politiken nödvändiggör ett starkt inflytande över den totala samhällsekonomiska utvecklingen. För att tala med Landstingsförbundets enhälliga yttrande i anledning av länsdemokratiutredningens betänkande: ”Näringspolitik, <sysselsättningspolitik och lokaliseringspolitik måste utformas och styras centralt och garantier skapas för att insatserna på detta område står i samklang med riksplaneringen i stort. Statsmakterna måste vidare kunna svara för den självklara målsättningen att medborgarna i olika delar av landet får leva under något så när likartade förhållanden.” Från dessa utgångspunkter kommer nu frågan om uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun att ytterligare övervägas. Mot den bakgrunden måste också såväl uppgiftsfördelningen inom den kommunala sektorn mellan primäroch sekundärkommuner som uppgiftsfördelningen inom den statliga sektorn mellan centrala och regionala organ bedömas. Centerpartiet har väl mest energiskt av de borgerliga partierna förfäktat den meningen att praktiskt taget hela den nuvarande statliga verksamheten på länsnivån, som har med regionalpolitik och samhällsplanering att göra, borde överföras till kommunalt huvudmannaskap. Om jag har förstått centerpartimotionerna rätt, vill man binda den beredning som vi nu har tillsatt vid denna principiella utgångspunkt för diskussionen om arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Centerpartiet driver denna linje så hårt att man får ett intryck av att centerpartiet sätter kravet på att landstinget skall ha huvudansvaret för regionalpolitiken före kravet att regionalpolitiken skall leda till en bättre balans i utvecklingen mellan olika delar av vårt land. Folkpartiet går en aning försiktigare fram. Man talar i sina motioner om lämpligheten av att landstingen övertar ansvaret för delar av den centrala och regionala statliga verksamheten. Men man tänker sig förmodligen ändå att här skall förekomma även i fortsättningen en viss statlig verksamhet på länsnivå. Möjligen kanske man kan säga att den kluvenhet som jag tycker mig kunna utläsa ur folkpartiets argumentation på denna punkt beror på den olikartade inställning till tankegångarna i länsdemokratiutredningens betänkande som har redovisats av folkpartiets förutvarande och nuvarande partiledare. Inom socialdemokratin ser vi dessa frågor på följande sätt. Det är en angelägen uppgift för vår samhällsplanering att kunna främja en bättre balans i utvecklingen mellan olika delar av vårt land. Vi vill sålunda dämpa storstadstillväxten och främja en expansivare utveckling i områden där detta är önskvärt med hänsyn till befolkningens försörjningsmöjligheter och där förutsättningar för en sådan utveckling för övrigt är för handen. Vi vill skapa garantier för att befolkningen även i de delar av vårt land där en expansion inte kan komma till stånd får sin rättvisa andel av den allmänna välfärden. Vi menar att möjligheterna att kunna genomföra en politik med denna inriktning bör få vara avgörande för vilken arbetsfördelning vi mera slutgiltigt skall ha mellan stat och kommun på länsnivå och sålunda vägledande för den tillsatta beredningens arbete. Skall man döma av de krav som med täta mellanrum kommer fram i den offentliga debatten om regionalpolitiken — därvidlag utgjorde ju förra veckans riksdagsdebatt inte något undantag — går det inte att tänka sig en minskning av de statliga insatserna på detta område. Det kan sålunda knappast göras troligt att de län som behöver expansivt verkande injektioner i form av företagsetableringar och investeringar i offentliga anläggningar skulle av egen kraft kunna påverka utvecklingen i den riktningen och med framgång hävda sig i konkurrensen med exempelvis storstadslänen. Enligt min mening är det då berättigat att ställa frågan, om det inte finns en betydande risk för att den samordning av samhällsinsatserna som vi i dag upplever såsom nödvändig för att fullfölja den regionala utjämningspolitiken skulle gå förlorad om ansvaret för regionalpolitiken i betydande grad flyttades över från statliga till kommunala organ. Detta är farhågor som kommer till uttryck i många remissyttranden över länsdemokratiutredningens betänkande. Skulle beredningen finna att dessa farhågor är berättigade, bör bered ningen självfallet inte i förväg vara bunden av uttalanden i riksdagen om var huvudmannaskapet för dessa frågor skall ligga. Det är också intressant att notera att centerpartiet, som är det parti som så ofta har talat om önskvärdheten av decentralisering i samhället, inte tycks ha mycket till övers för en decentralisering av den statliga förvaltningen till länen. Enligt min mening finns det flera starka skäl för att staten fullgör en stor del av sina uppgifter genom en administration som är knuten till länen, Dels innebär det rent arbetsorganisatoriska fördelar, dels underlättar det en nära samverkan mellan stat och kommun i avstämningen mellan den kommunala och statliga planeringen. Därtill kommer också betydelsen av den direkta stimulans för den regionala utvecklingen i landet som decentralisering inom = statsförvaltningen åstadkommer. Dessa synpunkter har uppenbarligen inte vunnit så starkt gehör hos centerpartiet. I motionen sägs rent ut att det inte skall finnas några statliga uppgifter av betydelse på länsplanet, eftersom en vidgad och fördjupad länsdemokrati anses kräva att dessa uppgifter flyttas över till landstingen. Konsekvensen av detta blir naturligtvis att de uppgifter som staten ändå måste ha ansvaret för i stället får skötas centralt från departement och ämbetsverk. Socialdemokratin skulle för sitt vidkommande betrakta en sådan utveckling — en sådan centralisering — av den statliga verksamheten som olycklig. Herr Axel Georg Pettersson sade i sitt inlägg att det var regeringens handläggning av dessa frågor som hade försatt riksdagen i den besvärliga situationen att den nu nödgades behandla frågorna på detta sätt. Jag skulle gärna vilja ha besked om på vad sätt en felaktig handläggning har förekommit. Jag konstaterar att remissbehandling en av länsdemokratiutredningens betänkande avslutades någon gång under förra hösten. Våren har använts till sammanställningar av remissyttrandena och till skrivandet av propositionen. Vi är alla överens om — det har vitsordats också av centerpartiet i dess motion — att det här trots allt var fråga om ett principbetänkande som icke kunde läggas till grund för en proposition som skulle syfta till bestämda organisationsförslag. Centerpartiet har också i motioner sagt att beredningen av dessa uppgifter måste fortsätta och måste ske gemensamt med de övriga länsutredningar som har pågått. Jag frågar: Vad är det för fel i regeringens handläggning som man från centerpartiets sida nu försöker skylla på när man anser sig vara tvungen att i detta läge acceptera förslaget i propositionen? Skulle vi på basis av det principiella betänkandet kunna göra upp någon form av förslag till länsförvaltning som hade kunnat bli föremål för diskussion här i riksdagen? Det är naturligtvis glädjande att kunna notera den enighet i stort som råder beträffande nödvändigheten av den partiella reform av länsförvaltningen som riksdagen nu har att ta ställning till. Det är dock anmärkningsvärt att kommunisterna här i riksdagen har så föga sinne för angelägenheten av att snabbt skapa instrument för den regionalpolitiska verksamheten, att man med argumentet att det inte kan vara någon brådska har yrkat avslag på hela propositionen. Nog måste väl det kommunistiska partiets sympatisörer, exempelvis i Norrland, ta sig för huvudet och fråga sig hur deras representanter i riksdagen kan se så nonchalant på vad som måste betraktas som livsfrågor för dessa delar av vårt land, nämligen att vi så snart som möjligt får effektiva instrument för en aktiv regionalpolitik. När det sedan gäller lekmannarepresentationen i den föreslagna nya länsstyrelsen har företrädarna för alla de tre borgerliga partierna reserverat sig i utskottet, dock — som vanligt är man väl numera frestad att säga — utan att kunna enas om ett alternativt förslag. Jag skall bara helt kort redovisa motiven för regeringens förslag. Den partiella reform av länsförvaltningen som nu föreslås skall ske inom ramen för den nuvarande arbetsfördelningen mellan stat och kommun, Det innebär att de uppgifter som i dag ankommer på den statliga förvaltningen även efter denna reform skall vara statliga. Länsstyrelsen kommer alltså fortfarande att ha ställning av ett statligt organ. Mot den bakgrunden finner jag det naturligt att statsmakterna, d.v.s. i detta fall regeringen, utser hälften av styrelsens ledamöter plus ordföranden. På så sätt markeras länsstyrelsens karaktär av ett statligt organ. Men det har självfallet framstått som både naturligt och önskvärt med ett kommunalt inflytande över styrelsens sammansättning med hänsyn till den strävan efter samverkan mellan stat och kommun som har varit ett väsentligt motiv för hela reformen. Regeringen har därför ansett det vara en lämplig avvägning att låta kommunala intressen, i detta fall representerade av landstingen som också skall inhämta förslag från kommunförbundets länsavdelningar, få utse den andra hälften av ledamöterna i styrelsen. Såvitt jag förstår delar moderata samlingspartiets företrädare i princip regeringens syn på sammansättningen av styrelsen i det nya länsorganet. Bakom den mycket tillkrånglade skrivningen i moderata samlingspartiets reservation till förmån för sex landstingsvalda kan jag därför inte se någon annan motivering än att moderaterna på så sätt vill försäkra sig om att ej bli utan representation i ett antal länsstyrelser. Den argumentationen har också i dagens debatt kommit till uttryck från moderata samlingspartiets sida. Sammanfattningsvis vill jag anföra att i diskussionerna i dessa frågor önskvärdheten av en decentralisering av samhällsverksamheten ofta har stålt i förgrunden. Låt mig säga att, till skillnad mot vad som ofta görs gällande, både kommunindelningsreformen och den nu föreslagna reformen av den statliga länsförvaltningen skapar garantier just för att viktiga kommunala och statliga beslut skall kunna fattas så nära medborgarna som möjligt. Kommunindelningsreformen är en viktig förutsättning för att kommunerna även i framtiden skall kunna ta på sig betydelsefulla uppgifter. Inte minst ur effektivitetssynpunkt medför det avgörande fördelar att kommunerna kan sköta uppgifterna med större hänsyn till skiftande lokala förhållanden än vad som skulle vara möjligt i ett mer centraliserat system. Vi är naturligtvis alla överens om vad detta betyder ur rent allmändemokratiska synpunkter. Vi lägger stor vikt vid just detta. Av precis samma skäl är det enligt min mening av värde att statsmakterna har organ på länsplanet som kan fullfölja en betydande del av de uppgifter som staten har att ansvara för. Om statliga uppgifter läggs på organ ute i landet underlättas bl.a. informationen om skiftande lokala förhållanden och den kontakt med kommuner och enskilda medborgare som är en förutsättning för att också den statliga verksamheten skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt. Det råder heller ingen tvekan om att decentraliseringen inom =<statsförvaltningen har åstadkommit och kan åstadkomma en direkt stimulans för den regionala utvecklingen i landet. Herr talman! Samverkan mellan stat och kommun, baserad på en ändamålsenlig arbetsfördelning, måste vara ledstjärnan för en samhällsplanering som skall ge oss goda lösningar på de problem som vi kommer att ställas inför.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist talar om att vi måste ha den här ordningen för att få bättre regional balans och en aktiv regionalpolitik. Vi har ju haft den centrala styrningen, och vi har nått den obalans vi har. Det system vi haft har alltså inte utvecklat sig på rätt sätt. Det behöver vi inte resonera om, vi vet alla hur det förhåller sig. Statsrådet talar också om den nya kommunindelningsreformen, som skulle göra samhället mera demokratiskt och ge större möjligheter för kommunerna. Vi vet att kommunindelningsreformen är nödvändig i många fall. Men att dra de slutsatser som statsrådet drar här tycker jag ändå är litet för tidigt. Ett decentraliserat samhälle innebär att man decentraliserar ut besluten så långt som möjligt, att människorna skall vara så nära besluten som möjligt. Vi måste också decentralisera så att det blir möjligt att i länen ta politiskt ansvar för planeringen på ett helt annat sätt än nu. Detta kan inte ske med den provisoriska form som regeringen här presenterar. Jag har sagt ett par gånger förut att det är bra att den reformen kommer, att den är bättre än den nuvarande ordningen. Men den är verkligen mycket långt borta från länsdemokratitanken, att man i länet skall ta det verkliga politiska ansvaret. Därför har vi från centern — jag vill upprepa det — velat nå ut med det politiska ansvaret så långt som möjligt redan i detta provisorium, som vi hoppas bara är ett övergångsskede.
Herr talman! Fru Elvy Olsson säger att vi ju nu har haft ett centraliserat system, att det inte har givit oss den utveckling som vi önskar och att därför centerpartiet vill pröva någonting helt nytt. Vi kan väl ändå vara överens om att vi inte har de former för samhällsplanering som vi märker att vi behöver för att möta utvecklingen i vår tid. Vi har diskuterat hur vi skall finna lämpliga former för samhällsplaneringen, så att vi kan få den utveckling som vi önskar, bl.a. bättre balans mellan olika delar av vårt land. Vi menar att det är fel om man i förväg, innan man gjort klart för sig vilka arbetsuppgifter som å ena sidan staten och å andra sidan kommunerna måste svara för, låser sig för en bestämd organisation. Det är detta som är skillnaden mellan oss och centerpartiet på denna punkt. Centerpartiet vill, innan man är färdig med utredningsarbetet, låsa sig för en bestämd organisation. Vi säger att formerna inte är det viktigaste i detta sammanhang. Det allra viktigaste är ju politikens innehåll och våra möjligheter att nå de resultat som vi syftar till med den utveckling vi vill främja. Därför måste vi först pröva arbetsfördelningen mot den bakgrunden och icke vara så bundna som man tydligen är inom centerpartiet vid en viss arbetsfördelning redan nu. 2. att landshövdingetjänsterna liksom nu även i framtiden skulle vara fullmaktstjänster. 1. uttala, att de föreslagna beredskapsenheterna i länsstyrelserna borde anses provisoriska i avvaktan på bedömningar om möjligheterna att förstärka motsvarande funktioner inom civilområdena, 2. begära åtgärder för att bemästra de problem som uppstode genom att Gävleborgs län delades av gränsen mellan Nedre Norrlands och Östra militäroch civilområden.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att yrka bifall till utskottets förslag, men jag vill tillfoga två kommentarer. Den ena kommentaren är den att nomineringsarbetet inför höstens val av lätt insedda skäl har kommit i gång oerhört tidigt. Det är ju fråga om tre olika val och tre olika nomineringar, vilket gjort att nomineringsarbetet vad gäller riksdagsvalet på sina håll t.o.m. var avslutat när motionerna väcktes. Detta var naturligtvis ett skäl emot en snabbehandling av vissa delar av förslaget. Den andra kommentaren gäller statsrådens riksdagsarvoden. I viss press har hävdats att de inom grundlagberedning och konstitutionsutskott som inte ville bryta ut frågan om ersättare för statsråd från den allmänna ersättarfrågan därmed hindrat statsråden från att ha möjlighet att sänka sina löner, d.v.s. avstå från riksdagsarvoden. Det är, herr talman, naturligtvis rent nonsens. Statsrådens löner är ingen grundlagsfråga. De statsråd som uppbär riksdagsmannaarvode gör detta enligt stadgan om ersättning för riksdagens ledamöter. Denna stadga stiftas av regering och riksdag tillsammans. Om regeringen vill ändra någonting i den, är det mycket lätt gjort. Det kan ske utan grundlagsändring — det kan ske om man till stadgan fogar en enda rad, där det står ungefär så här: Ledamot av statsrådet som tillika är riksdagsman uppbär icke riksdagsarvode under den tid han är ledamot av statsrådet. Därmed hade saken varit ur världen. Den sorts argumentation som förekommit nu senast i Aftonbladet får anses vara minst sagt opåkallad och är en föraning om att valrörelsen — och inte bara nomineringarna — kommit i gång tidigt.

Herr talman! Jag är ganska övertygad om att det kommer att bli nödvändigt med ett ersättareller suppleantsystem för riksdagsmän i enkammarriksdagen. Grundlagberedningen tog upp denna fråga och ansåg att man skulle försöka åstadkomma ett förslag som kunde tas redan i år. Inom den arbetsgrupp som hade att handlägga detta hade vi från början tanken att bryta ut frågan om ersättare för statsråd och få en bestämmelse som skulle kunna tillämpas redan under nästa mandatperiod. Därefter skulle det fullständiga ersättarsystemet införas från 1974. Vilande grundlagsförslag skulle alltså kunna antagas och gälla från 1974. Som herr Hernelius sade, framfördes det vid frågans behandling att nomineringsarbetet framskridit så långt — valsedlarna hade redan fastställts — att planerna inte kunde förverkligas. Vad beträffar den fråga som herr Bengt Gustavsson ställde skulle man naturligtvis kunna tänka sig att arbeta efter ungefär samma modell som vi gjor Om ersättare för riksdagens ledamöter de inom grundlagberedningen för att få frågan löst redan under nästa mandatperiod. Detta innebär att förslag bör framläggas senast 1972 så att det blir känt vad som skall följa när nomineringarna för 1973 skall göras. Inom vår arbetsgrupp hade vi den uppfattningen att remissbehandling knappast skulle behövas av den anledningen att författningsutredningen presenterade ett förslag om ersättarsystem. Vid remissen av det förslaget framkom inga egentliga erinringar mot ett ersättarsystem. Vi kan säga att frågan gäller hur man vill ha det. Jag tror att det förslag vi har framlagt är ganska bra. Det är ett mellanting mellan det norska varamannsystemet och det danska ersättarsystemet. Nu får närmast de politiska partierna ta ställning till dessa frågor. Jag är som sagt av den mycket bestämda uppfattningen att ett ersättarsystem torde bli nödvändigt i enkammarriksdagen för att man vid alla tillfällen skall kunna behålla den politiska sammansättning som har åstadkommits vid ett val. Om man vill kan detta realiseras så att de önskemål som herr Bengt Gustavsson framförde blir tillfredsställda. Det är emellertid en fråga om politisk vilja.

Herr talman! Hela den europeiska varvsindustrin har under 1960-talet ställts inför mycket besvärliga ekonomiska problem som tidvis antagit kriskaraktär och krävt en ganska djupgående omställning. Varvsindustrins problem har än så länge ingalunda fått sin lösning. Det är naturligtvis flera faktorer som ligger bakom branschens svårigheter, och de har i stor utsträckning en strukturell prägel. En faktor av stor betydelse för de europeiska varven är att Japan har kommit in på marknaden med sina nya och moderna varv och skaffat sig en prisledande ställning åtminstone när det gäller stora tankoch bulkfartyg. Samtidigt har den tekniska utvecklingen på sjöfartens område lett till att redarna efterfrågat nya fartygstyper och fartygsstorlekar som varven i Europa kanske inte alltid kunnat eller varit beredda att leverera. Ett hårt pristryck och tekniska förändringar har på detta sätt ställt varven inför svåra omställningsproblem. Konkurrensutvecklingen på =<fartygsmarknaden kan illustreras med uppgiften att Japans andel av i världen nyproducerat handelstonnage under 1960 talet ökade från en femtedel till hälften. Japans expansion på fartygsmarknaden tycks ha drabbat Storbritannien och Västtyskland hårdast, medan de svenska varven hållit sin marknadsandel ganska väl. Men det är självfallet att även de svenska varvens situation har påverkats av de genomgripande förändringarna under 1960-talet beträffande villkoren för fartygsproduktionen. Utvecklingen har också vid flera tillfällen föranlett åtgärder från statsmakternas sida. Regeringen har nu i proposition nr 82 på nytt tagit upp varvsindustrins problem på grundval av ett betänkande av den s.k. varvskommittén, som letts av landshövding Nyström. Propositionen har i fråga om de näringspolitiska riktlinjerna för svensk varvsindustri och i fråga om ändring av bolagsordningen för AB Svensk exportkredit behandlats av bankoutskottet i dess utlåtande nr 43. Enligt min mening är det av väsentlig betydelse att — som har skett i propositionen — de svenska varvens problem sätts in i ett större näringspolitiskt perspektiv. Endast i ett sådant sammanhang kan behoven av insatser från samhällets sida på detta område få en riktig bedömning. Jag vill också konstatera att bankoutskottet i väsentliga avseenden är enigt i sin tillstyrkan av propositionens näringspolitiska riktlinjer för varvsindustrin. Huvudpunkten i det allmänna näringspolitiska perspektiv som skisseras i propositionen är att våra produktionsresurser bör användas på de områden där de ger det största samhällsekonomiska utbytet. Detta kräver att näringslivet fortlöpande ställer om till nya livskraftiga och expanderande industrigrenar och att de traditionella branscherna anpassar sig till förändrade förutsättningar så att de kan bibehålla sin konkurrensförmåga. Med denna utgångspunkt blir det naturligt att näringspoli tiken inriktas på att stimulera utvecklingen av sådana industrigrenar som kan antas ha goda förutsättningar för en lönsam produktion med de svenska produktionsvillkoren. Men det är givet att statsmakterna också kan behöva vidta åtgärder för att moderera takten i omställningsprocessen, när särskilda skäl, såsom sociala eller ekonomiska hänsyn, föreligger. I övrigt bör bestående olikheter mellan Sverige och andra länder när det gäller produktionsförutsättningar inte utjämnas genom åtgärder från samhällets sida. Sedan är det klart, att näringspolitiken har direkta uppgifter när det gäller omställningsprocessen inom stagnerande näringsgrenar. Då måste dessa avvägas med hänsyn till de bedömningar som kan göras av branschens framtida konkurrensläge och utsikter i övrigt. Jag tycker det är tillfredsställande att enighet föreligger om dessa allmänna näringspolitiska = riktlinjer. Härmed finns en gemensam utgångspunkt för bedömningen. Det är också befogat att understryka att det knappast heller finns några delade meningar när det gäller att bedöma varvens aktuella situation och framtidsutsikter. En omständighet, som är av särskild betydelse och i själva verket utgör ett grundläggande problem för den svenska varvsindustrin, är att regeringarna i andra länder ingriper med stöd åt varvsindustrin, vilket bl.a. medför att varven i utlandet kan erbjuda sina kunder mycket gynnsamma kreditvillkor. Härigenom snedvrids givetvis konkurrensen på marknaden. Vissa mindre långtgående överenskommelser om att begränsa varvsstödet har nåtts inom OECD. Enligt utskottets uppfattning måste man söka att nå längre i dessa begränsningar. Jag noterar med tillfredsställelse att man i industridepartementet har satt i gång med förberedelser för förhandlingar härom. Enighet råder om att starka samhällsekonomiska och sociala skäl föreligger för stöd åt varvsindustrin under en övergångstid. När det gäller utformningen av ett sådant stöd bryter sig emellertid uppfattningarna, åtminstone på vissa punkter. Det gäller frågorna om stödet bör vara generellt eller selektivt utformat samt om räntesubventioner bör utgå. Departementschefen har liksom varvskommittén och flertalet remissinstanser tagit avstånd från tanken på ett generellt stöd till varvsindustrin. Bankoutskottets borgerliga lottmajoritet har emellertid på grundval av motionsyrkanden uttalat sig för att stödåtgärderna skall vara generella och inte selektiva. Utskottets socialdemokratiska hälft har reserverat sig för bifall till propositionen på denna punkt. Jag vill i detta sammanhang understryka, att ett generellt utformat stöd skulle kunna stimulera till utvidgningar av varvens produktionskapacitet, som från samhällsekonomisk synpunkt skulle kunna vara betänkliga. Därtill kommer att det vid ett generellt stöd inte skulle vara möjligt att ta hänsyn till skillnader i behov av stöd mellan olika individuella varv. Ett selektivt utformat stöd är därför att föredra, och jag tror inte att man därmed behöver riskera att konkurrensen inom branschen snedvrids, särskilt inte om stödet sätts in på kort sikt. Departementschefen ansluter sig till varvskommittén och de flesta remissinstanserna även när han avvisar tanken på räntesubventioner till varven. Bland remissinstanserna har endast varvsindustrins egen organisation och Svenska bankföreningen förordat generella räntesubventioner, som skulle utjämna skillnaden mellan den gängse ränta som varven kan betinga sig av sina beställare och marknadsräntan för refinansieringen. Industriförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen har föreslagit ett mellanalternativ, enligt vilket varven skulle få möjlighet till refinansiering till gällande obligationsränta på den svenska kapitalmarknaden. Den vanliga marknadsräntan vid refinansieringen, som vanligen sker utomlands, ligger ett par procent över den svenska obligationsräntan. Utskottets borgerliga lottmajoritet begär nu förslag till räntesubventioner åt varvsindustrin, dock utan att ta ställning till de olika alternativ för räntestöd som föreslagits. Reservanterna anser däremot liksom departementschefen att man inte bör tillgripa räntesubventioner till varven. Skälen för denna ståndpunkt är av samhällsekonomisk karaktär. Generella - räntesubventioner 'skulle bl.a., som jag tidigare påpekat, kunna stimulera till en icke motiverad ökning av varvsindustrins totala kapacitet. Därtill kommer att generella räntesubventioner skulle innebära en ganska betydande belastning på vår samhällsekonomi. Satt i relation till ekonomins storlek skulle denna belastning för Sveriges del bli betydligt större än vad som är fallet i de länder som redan nu tillämpar ett system med räntestöd. I utlandet föreligger också i många fall speciella skäl, t.ex. lokaliseringspolitiska, som gör att den samhällsekonomiska kalkylen kan bli en annan än för svenskt vidkommande. Herr talman! De svenska varvens betydelse från valutasynpunkt och med hänsyn till sysselsättningen gör det samhällsekonomiskt motiverat med selektiva stödåtgärder. De riktlinjer härvidlag som redovisats i propositionen kan reservanterna ansluta sig till. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid bankoutskottets utlåtande nr 43.

Herr talman! Rollerna har i dag blivit omkastade mellan bankoutskottets ledamöter i det att herr Ståhle har fått tala för reservanterna och jag har att tala för utskottet. Det är riktigt att det är lotten som har placerat oss i detta läge. Jag skall alltså i första hand redogöra för utskottets uppfattning i fråga om varven. Svensk varvsindustri konkurrerar på världsmarknaden, vilket herr Ståhle också framhöll. Den konkurrerar med tre olika medel. Det första konkurrensmedlet är produkternas kvalitet. Man kan säga att svenska båtar har sådan kvalitet att de står sig gott i konkurrens med utländska varvs produkter. Vidare har den svenska varvsindustrin att konkurrera med priset, och för att kunna göra det krävs en rationell och billig produktion. Även i det hänseendet kan man säga att de svenska varven står sig gott i konkurrensen med utländska varv. Det är alltså alldeles klart som en första slutsats att de svenska varvens problem i dag ligger på det tredje plan där de måste konkurrera, det som består i att varven måste hjälpa till med att finansiera rederierna vid försäljning av fartyg på kredit. Detta problem klaras inte av alla varv, på grund av skillnaderna i räntekostnader för de olika konkurrerande företagen. En viktig slutsats är — jag upprepar det — att de svenska varven, om detta finansieringsproblem inte fanns, för vilket dock den svenska varvsindustrin inte direkt kan lastas, skulle vara fullt konkurrenskraftiga i fråga om kvalitet och pris. Vad som krävs för att de svenska varven skall kunna klara sig under för dem ogynnsamma kreditfinansieringsförhållanden är att produktionskostnaden för en båt är så mycket lägre än konkurrentens att den uppväger den billigare kreditfinansiering som konkurrenten kan tillhandahålla vid försäljning av sin båt.

Även den frågan har aktualitet och bör uppmärksammas, vilket också torde ha skett. Herr Ståhle understryker med all rätt att varven fyller en mycket viktig funk tion i det svenska näringslivet. Varven är viktiga för vårt land, och jag kan peka på några påtagliga företeelser. Varven behövs för vår sjöfart, för att vi skall kunna hålla vår handelsflotta och naturligtvis också vår örlogsflotta uppe, men även för produktion av ersättningstonnage. Varven behövs speciellt för beredskap i orostid. Varven är viktiga därför att de intjänar stora valutabelopp, i storleksordningen bortåt 2 miljarder kronor per år.

Här kommer in en nyansskillnad mellan herr Ståhles uppfattning och vår i det att herr Ståhle är angelägen om att framhålla att stagnerande näringsgrenar skall omställas eller på annat sätt anpassas till ett nytt läge. Herr Ståhle menar att varven inte har möjlighet att expandera i nuläget och att det är ett samhällsekonomiskt intresse för vårt land att en expansion icke kommer till stånd. Detta understryks också av departementschefen. Men om orsaken till att varven i dag inte kan expandera inte sammanhänger med förmågan att bygga båtar, kvalitetsmässigt och till låga produktionskostnader, utan med finansieringsproblem så kan saken inte ses på samma sätt. I och för sig skullet det alltså inte finnas skäl för att hålla tillbaka expansionen av varven, i annan mån naturligtvis än att all ekonomisk verksamhet måste hållas tillbaka av brist på kapital. Ett temporärt stöd åt varvsindustrin är motiverat, och utskottets lottmajoritet menar att ett sådant temporärt stöd också bör ges, därför att det är nödvändigt att möta de konkurrensmetoder som tillämpas i utlandet.

Räntorna på varvskrediter har, dess bättre, genom internationella överenskommelser kunnat höjas från 5,5 till 6 procent. Redan med denna ränta ligger emellertid otvivelaktigt en subvention i många länder. Det är ett allmänt intresse att vi får bort den subventionen. Därvidlag är alla eniga i bankoutskottet, som herr Ståhle framhållit. Utskottsmajoriteten och reservanterna begär kraftfulla insatser från regeringens sida för att denna basränta om möjligt skall höjas. Huruvida det går att genomföra är naturligtvis ett mer problematiskt kapitel. Om vi å andra sidan inte kan få till stånd en ändring av finansieringsmetoderna utomlands måste vi beklagligtvis också vara beredda att ge subventioner. Det har anförts skäl härför, som nyss påpekats, men på denna punkt är vi alltså inte ense. Emellertid säger herr Ståhle att det finns skäl för temporärt stöd.

Utskottet förordar nu att räntesubventioner begärs och hemställer att Kungl. Maj:t måtte lägga fram ett förslag till höstriksdagen, men tar inte ställning till de olika alternativ som framförts. Herr Ståhle har redovisat de båda olika alternativen. Jag behöver inte upprepa dem och inte säga annat än att det är svårt för oss att med säkerhet rekommendera en bestämd metod när det nu föreligger olika alternativ. Utskottsmajoriteten anser dock att Kungl. Maj:t skall kunna klara av detta och framlägga ett förslag till höstriksdagen. stödet vill vi särskilt betona att detsamma skall vara av generell karaktär. Också där går meningarna alltså isär. Det är naturligtvis viktigt att kriterierna härför är godtagbara, men det är också en sådan fråga som närmare måste klargöras av Kungl. Maj:t i samband med det förslag om räntesubventioner som vi begär till höstriksdagen. Selektiva stödåtgärder, som herr Ståhle pekar på, har den nackdelen att de måste bli tämligen godtyckliga. De måste få karaktären av att staten hjälper ett varv och struntar i något annat. Det hela kan alltså utveckla sig dithän att staten stöder dem som är svaga i konkurrensen och dåligt kan följa med sin tid. Om man så att säga håller dem under armarna som rimligen snarare borde tvingas in i en viss rationalisering är det inte en bra lösning av denna fråga. Regeringens förslag om refinansieringsmöjligheter genom AB Svensk exportkredit tillstyrks av utskottet. Vi finner att detta är en metod som kan vara av värde för varven.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till bankoutskottets utlåtande nr 43.

Herr talman! De svenska varvens verksamhet berör ju många människor i vårt land. AMS har sagt att fartygsproduktionens totala sysselsättningseffekt är 40000 personer. I går ägnade sig tidningarna ganska mycket åt denna fråga, och jag såg en tidningsuppgift att närmare 200 000 personer var indi rekt berörda av dessa sysselsättningsproblem. Det är väl svårt att säga om den siffran kan vara riktig. I Malmölänet sysselsätts i varje fall många människor inom varvsindustrin. Kockumsvarvet i Malmö har omkring 4 500 sysselsatta. Kampen om varvens lönsamma drift är alltså av mycket vital betydelse för vårt land. Sverige tillhör per capita räknat världens största skeppsbyggarnationer. Det är därför naturligt att de flesta följer dessa frågors utveckling med stort intresse. Under efterkrigstiden har, som tidigare framhållits, Japans varvsindustri svingat sig upp till en ledande roll i världen. Det har skett med hjälp av den japanska staten, Vidare har de låga arbetskraftskostnaderna och omkostnaderna i övrigt bidragit till att ge den japanska varvsindustrin ett gott konkurrensläge gentemot den europeiska, som har haft att brottas med en kostnadsnivå vilken varit till nackdel. Tack vare en framsynt rationalisering har de svenska varven förmått hålla sig kvar i den mördande internationella konkurrensen. Samtidigt har man i produktionen att kämpa med det höga kostnadsläge som råder i vårt land. Detta kostnadsläge har kanske ökat särskilt markant under senare år, även om naturligtvis kostnadsläget i exempelvis Japan också skruvas uppåt. Tyvärr har våra mycket rationella varv under senare år fått vidkännas stora förluster. På grund av de statliga subventioner som andra länders varv har, inte minst i form av billiga krediter, blir givetvis konkurrensen om fartygsköparna mycket hård. I vårt land har varven nu genom kreditrestriktionerna och den skyhöga räntan fått ett ännu tyngre lass att dra. Jag såg en uppgift om att Kockumsvarvet under fjolåret fått en på detta sätt ökad ränteutgift på 40 miljoner. Att under två år plocka fram 80 miljoner till merkostnader för ränta måste innebära en väldig påfrestning för företaget. Det är inte underligt att mången vid exempelvis detta företag ställer frågan: Hur länge kan detta fortsätta? Hur länge kan den svenska varvsindustrin fortfarande vara konkurrenskraftig? När det gäller de olika ståndpunkterna i utskottet har herr Ståhle här sagt att generella subventioner skulle kosta för mycket. Jag vet inte om han har ett säkert underlag för detta påstående — de selektiva åtgärderna kan ju också bli ganska dyra. Men samtidigt är det väl, som herr Åkerlund framhöll, så att dessa åtgärder kan åstadkomma en viss snedbelastning som gör att det inte blir en rättvis konkurrens mellan de svenska varven. Jag har sett att man i den reservation som herr Ståhle talade för är inne på faran för att ett sådant förhållande uppstår.

Säkerligen vill ingen i fortsättningen tänka sig att vi skall jämt och ständigt arbeta med subventioner på detta område. Vissa tecken tyder på att man i olika länder är benägen att åtminstone reducera subventionssystemet. Jag hörde i förmiddagsnyheterna — om jag fattade rätt — att japanerna avser att ta upp överläggningar med bl.a. Sverige för att få en justering av räntan, som nu enligt OECD-överenskommelsen ligger på 6 procent. I förmiddagsnyheterna angav man som ett riktmärke att komma upp till 7,5 procent. Det visar ju att tillfället är lämpligt för överläggningar. Då menar vi inom utskottet att svenskarna står starkare om man följer utskottets linje, så att vårt land kan ta upp överläggningar på internationell bas. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till utskottsutlåtandet. Genom bifall till detta tror jag att vi bäst tryggar sysselsättningsmöjligheterna för alla de anställda vid varven.

Herr talman! Statsutskottets femte avdelning, som också behandlat de frågor som nu diskuteras samtidigt, gjorde i höstas en resa till Japan och Italien. Under resan hade vi tillfälle att studera varv och varvsindustri i båda dessa länder.

Japan är ju i dag helt i särklass och bygger 50 procent av alla fartyg. På vår resa kunde vi också konstatera den respekt som andra länder har för svensk varvsindustri. Det är ganska imponerande att svensk varvsindustri har kunnat hävda sig som den gjort. Att man hävdat sig tekniskt sett är inte förvånande — där har vi en god bakgrund och lång erfarenhet av tekniskt högtstående arbete. Men att vi kunnat göra det företagsekonomiskt är märkligt när vi vet att svensk arbetskraft är ungefär tre gånger så dyr som japansk arbetskraft och 50 procent dyrare än europeisk arbetskraft. Man kan säga, trots dessa skillnader i den väsentliga kostnadspost som arbetskraften utgör, att svensk varvsindustri ändå kunnat hävda sig rent företagsekonomiskt. Detta beror givetvis på en stark rationalisering och en stark teknisk utbyggnad. Varven producerar nu åtta gånger så mycket tonnage som under början av 1950-talet med ungefär samma arbetsstyrka. Det stora problemet för varvsindustrin är, vilket sagts tidigare, att varven inte konkurrerar med andra varv i tekniskt och företagsekonomiskt hänseende utan att de svenska varven konkurrerar med andra länder i fråga om deras subventionspolitik. Man diskuterar olika siffror, men det rör sig om en subvention som för svensk varvsindustri kommer att uppgå till uppemot 200 miljoner kronor årligen. Man har från varvens sida framhållit det svåra i att man måste betala sina underleverantörer kontant eller med kort kredit medan man själv måste sörja för krediter på de fartyg man levererar. Levererar man fartyg till svenska företag, t.ex. Grängesbergskoncernen, får man även där tillämpa långa krediter för sina leveranser under det att man för det material man köper från samma koncern måste ha helt andra betalningsvillkor. Varvsindustriutredningen, som ligger till grund för den proposition vi här disktuerar, har föreslagit att man bör fortsätta med statliga kreditgarantier. Man föreslår alltså en miljard kronor på två år. Man föreslår också att vi skall satsa på forskningen och öka anslagen. I de avseendena är alla parter eniga. Om målsättningen för svensk varvsindustri, som man också diskuterar, är väl meningarna inte heller så kontroversiella även om man kan tyda uttalandena i olika sammanhang på olika sätt. Man möter i diskussionen om målsättningen farhågor för att svensk varvsindustri är för stor, och det anses att vi i varje fall inte bör medverka till att den blir större med hänsyn till framtida risker. Man bör kanske hellre försöka begränsa varvsindustrin. Man anför sådana skäl som att resurserna skall användas där de ger mest utbyte och menar att resurserna i svensk varvsindustri för närvarande ger dålig lönsamhet. Trots dessa små randanmärkningar från olika håll kan vi väl i stort vara överens om att svensk varvsindustri bör bestå i ungefär den omfattningen den nu har. Varvens betydelse vill jag endast med ett par ord beröra i detta sammanhang. Varven exporterar fartyg för en summa av omkring 1,5 miljarder kronor per år. Vad det betyder i dagens läge med vår negativa handelsbalans förstår var och en. Om vi drog ned varvsindustrin så att den vore av ringa betydelse skulle det innebära inte bara att vi förlorar exportinkomster, utan vi kommer dessutom att hänvisa den svenska handelsflottan till inköp av fartyg i utlandet, vilket ytterligare skulle snedvrida vår handelsbalans. Jag tror att vår situation på det området nu är så allvarlig att vi till varje pris måste uppehålla de exportnäringar som är attraktiva, och dit kan varvsindustrin hänföras. Varven har också stor betydelse som sysselsättningsfaktor. De kanske inte har det just i dag när det är stor brist på arbetskraft inom andra näringar i Göteborg och Malmö. Varven sysselsätter dock 25000 personer på de platserna och dessutom bortåt 25 000 personer hos underleverantörerna. Dessa finns bara till en mindre del på de platser där varvsindustrin är koncentrerad; de finns spridda över hela landet. Jag kan erinra om att t.ex. Norrbottens Järnverk, som tidigare har diskuterats i dag, är en stor leverantör av fartygsprofiler till varven. Jag skulle tro att samarbetet mellan de svenska varven och NJA har varit en förutsättning för det intresse som i dag finns kring NJA:s speciella produkter på detta område. Det skulle drabba landet på ett ganska ogynnsamt sätt — alltså inte bara Göteborg och Malmö — om vår varvsindustri skulle minska i omfång. Bland svaren från de remissinstanser som har ytirat sig över varvsutredningen kan man också finna många positiva utlåtanden. Från LO, där särskilt Metallindustriarbetarförbundet har hörts, menar man att de speciella internationella förhållandena inom varvsnäringen just nu motiverar åtgärder från samhällets sida. Arbetsmarknadsstyrelsen understryker värdet av sysselsättningseffekten för varven och anser det angeläget att man skapar en hög och jämn sysselsätt ning inom varvsindustrin. Sjöfartsverket uttalar att man har en mycket stor nytta av samverkan mellan svensk rederinäring och varvsindustrin. Handelsflottan bidrar till vår handelsbalans med två miljarder kronor per år. Den har en betydande nytta av samverkan med varvsindustrin. Man anser det helt nödvändigt att kunna vända sig till svensk varvsindustri för nybyggnader och reparationer. Vad varvsindustrin betyder i beredskapshänseende behöver inte särskilt erinras om, men den måste ha en mycket stor betydelse för vårt land i händelse av ofredstider. Det talas i dag mycket om hur varvsindustrins problem skall lösas, och man frågar sig hur länge varven kan fortsätta sin drift med de förluster som redovisas i dag. Det har sagts att regeringen har is i magen när den behandlar dessa frågor. Den håller varvsindustrin på halster och menar att man klarar sig än så länge. Jag vill emellertid framhålla att om varvsindustrin drabbas av alltför svåra förluster kan det inverka negativt på dess möjligheter att upprätthålla sin höga tekniska nivå och att bevara sin marknad. Det kan innebära en försämring för svensk varvsindustri under kommande år. Det vore illa om detta gick så långt att det blir återverkningar på de punkter jag nämnde. Vi anser det således viktigt att åtgärder vidtages som gör det möjligt för varvsindustrin att fortleva och ge sysselsättning och exportinkomster. I statsutskottet har jag och några andra väckt en motion — även från folkpartihåll har det väckts motioner — om att möjligheterna att även utnyttja de kreditramar som blir friställda genom amortering från varvens kunder bör undersökas. Statsutskottet menar att man inte kan bedöma konsekvenserna av en sådan förändring men utesluter inte att det här kan röra sig om stora fördelar. Man hemställer i ett tillkännagivande, att regeringen ser över dessa frågor och om möjligt framlägger förslag till höstriksdagen eventuellt i samband med aviserad varvsproposition, bl.a. om Uddevallavarvet. Jag tror att det är angeläget att man försöker skapa ökade möjligheter till kreditgarantier, och detta förslag är värt att pröva. Vad gäller räntesubventionerna råder delade meningar.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter har Metalls ekonom herr Hagnell, som befinner sig här i kammaren för att lyssna, sagt, om det är korrekt refererat, att vi före årets slut bör bestämma oss för att ge de svenska varven lån på internationell nivå, eller motsvarande subventioner. Han anser såle des — och han är som bekant ordförande i den internationella varvssektionen och således sakkunnig — att det är angeläget att vi på egen hand snabbt kommer till rätta med dessa förhållanden, om internationella förhandlingar inte kan leda till resultat. Vi har inte tagit ställning till vilken form av räntesubventioner man skulle kunna tänka sig. I den motion jag nyss hänvisade till har vi framhållit att Industriförbundets förslag skulle kunna vara en lämplig väg. Enligt riktlinjer som framlagts av Industrins utredningsinstitut kunde man bilda en särskild exportbank, som skulle kunna låna upp pengar både på svensk och på internationell marknad och sedan låna ut de pengarna till varven mot en ränta, motsvarande den ränta industrin i dag betalar på obligationsmarknaden. Det skulle innebära en medelväg, som till sin karaktär vore en generell metod men som inte heller den gav full täckning för ränteförlusterna utan endast skulle vara en subvention av ungefär hälften av den förlust varven i dag får vidkännas. Det är angeläget att man studerar detta förslag ytterligare. Man måste också ta hänsyn till att andra industrier inom kort kan komma i samma situation som varven, och då borde det finnas ett system som är användbart även i sådana fall. Enligt reservationerna är inte detta förslag bra — det skulle kunna snedvrida konkurrenssituationen gentemot annan industri. Jag tror att risken är större att man snedvrider konkurrensen, om man går på selektiva stödåtgärder, som innebär att man väntar tills varven så att säga är nedkörda och då i första hand lämnar statligt stöd åt de varv som skött sig sämst. Jag anser att det måste vara en felaktig metod. Vi känner ju orsakerna till problemen. Det är på grund av vissa länders subventionering av den egna varvsindustrin som svensk varvsindustri har problem. Då är det också riktigt att man söker få till stånd generella metoder för att möta dessa svårigheter. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottets förslag i detta ärende.

Herr talman! Som mångårig handelskammarfunktionär och kommunalman i Malmö har jag haft anledning att fortlöpande följa utvecklingen inom varvsindustrin med dess utpräglade nyckelposition inom svenskt näringsliv. Varvsindustrin sysselsätter med underleverantörer ca 50 000 personer. Utvecklingen inom denna industri är en mycket värdefull indikator på vår svenska industris konkurrenskraft på världsmarknaden över huvud taget. Det är egentligen ett lika märkligt som glädjande fenomen att den svenska varvsindustrin trots sin höga lönenivå — varven är höglöneföretag — i olika hänseenden lyckats väl hävda sig i konkurrensen om nybyggandet av världstonnaget. Genom intensiv forskning och rationalisering av tillverkningen har företagen lyckats hålla sin andel av världsproduktionen. Kockums, som jag känner bäst till, har specialiserat sig på supertankers och bl.a. gastankers och där fått en erkänd ställning. Det har sagts om General Motors att ”vad som är bra för General Motors är bra för USA”. Jag skulle vilja travestera detta uttryck något och med viss överdrift säga att ”vad som är bra för Kockums är bra för Malmö och för södra Sveriges näringsliv över huvud taget”. Stora investeringar har gjorts i nyanläggningar, egentligen ofantliga investeringar för svenska förhållanden. Sysselsättningen inom företaget har varit god, men den har under 1960-talet upprätthållits till priset av en dålig lönsamhet. För att klara sysselsättningen har man där som annorstädes varit tvungen att acceptera order till alltför låga priser. De förlustbringande priserna har medfört att företagets reserver i huvudsak uttömts; de senaste åren har ingen utdelning lämnats till aktieägarna. Aftonbladet för i förrgår innehöll en ytterst alarmerande artikel om varvsindustrin. Det talades om Ebberöds bank och att stor risk förelåg för att varvsindustrin skulle röna samma dystra öde som textilindustrin redan hade rönt. Jag måste starkt reagera mot sådana överdrifter. Lyckligtvis ser det tvärtom ut som om situationen kännetecknas av en icke obetydlig vändning till det bättre. Frakterna har varit i stigande, inte minst när den gäller tanktonnaget, och därmed har efterfrågan på fartyg stigit. Redarna har sökt täcka in sig för framtida leveranser, och till följd därav har varven kunnat betinga sig bättre priser nu än tidigare. I varje fall är prognosen fram till 1973 ganska hygglig, och även för tiden därefter ter sig läget gynnsammare. Jag anser därför att framtiden måste bedömas utan alltför stor pessimism. För Kockums del har man dessutom vidare avvecklat inhyrningen av arbetskraft genom entreprenörföretag, vilket i sin tur har bidragit till en bättre anda på arbetsplatsen och till en ökad produktivitet och minskade kostnader för löner. Av utskottsutlåtandet framgår att svagheten alltjämt ligger på själva finansieringsområdet, eftersom den svenska varvsindustrin inte har möjlighet att konkurrera på lika villkor med övriga länders industrier i detta avseende. Medan samtliga andra länder ger statliga räntesubventioner i den ena eller den andra formen åt de egna varven, saknar de svenska varvsföretagen sådant stöd, och det innebär ju ett betungande handikapp. Den höga internationella räntenivån har kostat stora summor. I realiteten har det faktiskt varit så att det är staterna som har konkurrerat sinsemellan på varvsindustrins område just när det gäller räntorna. Det är här som vårt eget land har svikit, om jag skall uttrycka mig på det sättet. Jag medger gärna att beviljandet av statliga räntesubventioner är en olämplig och osympatisk väg som lätt leder till en snedvridning av produktionsresursernas utnyttjande. Den internationella handelskammaren har vid olika tillfällen uttalat sig emot dem. Inom OECD har man också upptagit strävandena att begränsa detta system på det internationella planet, och vår egen regering har också verkat i denna riktning men hittills med relativt ringa framgång.

Vårt land är faktiskt en liten men ändock maktfaktor då det representerar 9 procent av världstonnageproduktionen. Jag tycker nog att när vi så mycket talar om solidaritet bör vi i detta fall kunna visa utåt solidaritet med vår egen varvsindustri som sysselsätter så mycket folk.

Jag tycker för min del att utskottsmajoritetens vädjan om ett principuttalande med begäran att Kungl. Maj:t skulle framlägga förslag om hur räntesubventionerna bör utformas borde ha kunnat vinna anslutning jämväl av lottminoriteten. Det är en temporär åtgärd som det här varit tal om. Det kan väl vara anledning för Kungl. Maj:t att på nytt fundera på denna fråga. Man vet ju inte vad som kan hända. Det kan ju hända att vissa av varven kan komma i farozonen, och då är det bättre att slå vakt om dem, innan någon olycka händer, än att man skall vara tvungen att gripa in med räddningsaktioner efteråt. Den av olika remissinstanser väckta tanken att staten skulle möjliggöra för varven att finansiera sina fartygskrediter till den ränta som gäller på den svenska obligationsmarknaden i stället för den till 2 procent högre räntesats som krävs vid upplåning på den internationella världsmarknaden borde utgöra en framkomlig väg. Varför skall vi i Sverige vara så livrädda för subventionstanken, när den faktiskt har accepterats av samtliga andra länder? Jag tror i likhet med herr Johan Olsson att det blir en större snedvridning genom selektiva stödåtgärder än genom en generell lösning. Reservationerna synes mig låsa fast Kungl. Maj:t på ett onödigt hårt sätt. Jag har dessutom svårt att föreställa mig att statlig insyn och statligt inflytande som sådant skulle kunna hejda den japanska offensiven och föda en ännu effektivare skeppsbyggnadsindustri än den vi har. De statliga insatserna i Uddevalla utgör väl inte något vidare efterföljansvärt exempel. Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! I proposition nr 82 föreslås riktlinjer för stöd åt den svenska varvsindustrin. Denna industri har under en följd av år haft betydande svårigheter, och på många håll betraktas läget som krisartat. Som herr Jacobsson framhållit här i dag råder dock en allmän uppfattning att på längre sikt förefaller inte varvsindustrins situation så ogynnsam att man har anledning att vara alltför pessimistisk beträffande dess framtid. Herr Åkerlund har framhållit att orsakerna till varvskrisen inte är bristande effektivitet hos de svenska varven. Våra varv har en god teknisk standard. De har väl följt med i utvecklingen mot större tonnage och mot ny teknik. De är effektiva och kan trots internationellt sett högre produktionskostnader också konkurrera i fråga om priserna. På ett område har de svenska varven emellertid svårt att följa med i den utländska konkurrensen, Det är i fråga om långfristiga krediter till beställarna på förmånliga räntevillkor. De har att konkurrera med en dumpning av räntorna vilket försatt dem i en svår situation. Vi är inom alla partier ense om att endast tillfälliga stödåtgärder kan komma i fråga för att utjämna konkurrensolikheterna på den «internationella marknaden, d.v.s. i detta fall olikheter i fråga om förutsättningarna för våra varv i förhållande till de utländska när det gäller refinansiering av krediterna. Genom sådana stödåtgärder till de svenska varven skulle utsikterna att nå en internationell överenskommelse om ett avskaffande av de statliga ränte subventionerna förbättras.

Inom folkpartiet är vi ju anhängare av marknadshushållning och konkurrens men det skall också vara en konkurrens på lika villkor. Men liksom alla andra partier i riksdagen accepterar vi i speciella fall avsteg från dessa principer. Vissa branscher i vårt land får t.ex. genom importtullar och importbegränsning stöd mot utländsk dumping. Vi har lokaliseringsstödet 0. S. V. När den utländska konkurrensen har använt sig av konstlade konkurrensmetoder, har vi i vissa fall vidtagit åtgärder bl.a. mot dumping av priser. I detta fall är det fråga om dumping av kreditkostnaderna. Här förekommer således på världsmarknaden en artificiell konkurrens, särskilt då bestående av räntesubventionering. Detta försvårar vår konkurrenssituation. Det är då ganska oförklarligt varför regeringen motsätter sig att staten i en sådan situation skall inskrida och ge ett stöd som möjliggör, kanske inte konkurrens på lika villkor — så långt kanske vi inte kommer — men något mindre ogynnsamma konkurrenssituationer för vår varvsindustri. Jag har redan talat om fall där staten har inskridit för att förbättra situationen i speciella lägen. I detta fall talar hänsyn till betalningsbalansen, där vår varvsindustri spelar en mycket stor roll — det har redan betonats av tidigare talare här — och sysselsättningsläget där varven också har stor betydelse för att staten bör hjälpa till och ge räntestöd. Däremot bör inte — det har vi också sagt i mittenpartiernas motion — selektiva stödåtgärder ges en sådan form eller omfattning att de håller liv i en inte längre konkurrenskraftig del av produktionen vare sig i varvsindustrin eller annorstädes inom näringslivet. Vi menar att generella åtgärder är mera konkurrensneutrala och inte snedvrider konkurrensläget mellan olika företag, vilket selektiva åtgärder gör. Regeringens linje tycks vara att stöd i form av subventioner till företagen — skall komma först när svårigheterna har blivit större. Är det meningen att varven skall förtära sina resurser genom förluster i utlandskonkurrensen, först ruinera sig och sedan få statliga subventioner? Varför skall man vänta tills företagen är så försvagade med sämre framtidsutsikter som följd? Det är inte en positiv näringspolitik. Vi har i en motion tillsammans med centerpartiet lagt fram våra synpunkter på stödet till varven. Vi vill snarast möjligt ha till stånd internationella förhandlingar om mildrandet och helst avskaffandet av subventionspolitiken inom andra länder. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen har sådana underhandlingar på gång. Vi hoppas att de skall leda till resultat. Vi har dessutom yrkat på ett räntestöd till vår varvsindustri. I utskottsutlåtandet säger vi att man bör undersöka vilka vägar man här skall gå fram på. Vi har nämnt de två alternativ som här föreslagits, dels från Industriförbundet, dels från Varvsföreningen.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
Herr talman! Eftersom herr talmannen redan har annonserat kvällsplenum kan vi ju ta rätt god tid på oss för debatten om den svenska varvspolitiken. Detta är, ärade kammarledamöter, en mycket viktig principiell fråga, och det är av den anledningen som jag har begärt ordet. Om vi först ser på den aktuella situationen inom den svenska varvsindustrin kan det vara värt att notera att orderbeläggningen i alla de fyra stora varv som denna debatt i kammaren handlar om täcker varvens produktion fram till ett stycke in på år 1973. Det betyder att det inte på något håll föreligger någon sysselsättningsbrist under Ööverblickbar framtid. Det kan vara skäl att understryka detta, eftersom sysselsättningsfrågan kommit upp flera gånger i debatten, en fråga som naturligtvis ständigt står i centrum för regeringens näringspolitik. Samtidigt vill jag gärna bekräfta vad herr Jacobsson sade, nämligen att det aktuella marknadsläget alltjämt bedöms optimistiskt med hänsyn till den expansion av världshandeln och världssjöfarten som kan emotses under 1970 talet. Redarna, framför allt de som är långsiktigt planerande, bedömer det uppenbarligen som nödvändigt att i tid förse sig med tonnage av rätt storlek och av rätt karaktär. Det innebär att de svenska varven i dag möter en intressant och aktiv efterfrågan. Det är inte bara volymmässigt som efterfrågan för närvarande är hög. En viktig sak för att kunna bedöma varvens situation är naturligtvis också att prisläget under det senaste året har varit starkt stigande, och det är en utveckling som har fortsatt på ett mycket markerat sätt under loppet av innevarande år. Det betyder att de senast tecknade orderna är, i varje fall med varvsindustrins mått mätt, fördelaktiga order. Däremot finns det — och det måste vi ha klart för oss när vi diskuterar varvsindustrins problem -— i orderportföljen naturligtvis kvar ännu icke upparbetade order som med hänsyn till den förutsebara kostnadsutvecklingen och de priser som dessa order har tagits till inte kommer att ge täckning ens för varvens rörliga kostnader. De nya kontrakt som nu tecknas och som har tecknats under de senaste månaderna har däremot tecknats till priser som av allt att döma ger täckning inte bara för rörliga kostnader och avskrivningar utan också för de icke subventionerade finansieringskostnader som varven har. Detta är den bedömning som varvsföretagen gör i dag. Det är klart att den förutsätter att den mycket snabba kostnadsstegring som varven för närvarande genomlever — och som jag kommer tillbaka till — i någon mån kommer att kunna kontrolleras. Därför är jag kanske inte riktigt lika optimistisk i prognoserna som flera varvsföretag i dag är. Ur varvsföretagens synpunkt — jag ser det fortfarande som representant för ägarna av ett av de stora varven, men det gäller också de andra varven — är det naturligtvis glädjande att glidskalor börjar återkomma i kontrakten vid leverans av vissa material. Framför allt har man börjat indexreglera stålpriserna. I åtskilliga fall har man infört glidskalor på en betydande del, upp till hälften, av det kontrakterade beloppet. Jag vill understryka vikten av denna analys.

Herr talman! Jag tror dock att vi skall vara litet försiktiga när vi använder siffror i denna debatt. Jag vill minnas att det var herr Thorsten Larsson som nämnde att Kockums drabbats av en plötslig kostnadsstegring om 40 miljoner kronor på grund av räntestegringarna under 1969. Sedan sade han att det för två år alltså blir 80 miljoner kronor som man så att säga måste rationalisera fram i produktionen. Nämner man en sådan lösryckt siffra framstår naturligtvis situationen för den svenska varvsindustrin som inte bara bekymmersam utan katastrofartad. Kockums skulle alltså ha råkat ut för detta 1969. Siffran förefaller mig utomordentligt uppseendeväckande och osannolik. Jag har tagit fram Kockums officiella balansräkning och funnit att det negativa räntenettot under räkenskapsåret 1968 var minus 5,2 miljoner kronor. För 1969 — alltså det år då detta varv enligt herr Thorsten Larssons uppgift skulle ha drabbats av en kostnadsstegring om 40 miljoner kronor — var räntenettot minus 7,7 miljoner kronor. Jag vill nämna dessa siffror därför att hela denna debatt har — vilket jag ämnar återkomma till i fortsättningen — på ett enligt min mening grovt vilseledande sätt koncentrerats på finansieringsoch räntefrågan. Det aktuella läget, mätt i det aktuella resultatet av varvens produktion 1969, är att produktionen, för tre av de stora varven, var starkt förlustbringande. För att vi skall få reda på hur stora förlusterna i verkligheten var krävs en tämligen ingående analys. Det vore inte korrekt av mig att i ett offentligt anförande gå utöver den analys som vem som helst kan göra med ledning av de offentliga boksluten. Förlusterna har dock, som kammarens ledamöter vet, varit utomordentligt stora. Vid ett av varven har uppvisats ett gott — och för 1969 tydligen förbättrat — resultat. De kostnadsökningar som har uppstått och som kommer att drabba produktionen också 1970 — och troligen även 1971 — ger inte utrymme för någon snar generell förbättring. Götaverken har i sin presskommuniké, som kommentar till sitt bokslut, talat om en väsentlig förändring till det bättre under år 1973 och framgent. Kockums har för sin del förlagt prognosen om en förbättring av läget något tidigare. Det är naturligt att det föreligger en skillnad mellan Kockums och Götaverken i detta fall, därför att Kockums i vida större utsträckning än Götaverken har tecknat kontantkontrakt. Det betyder att detta varv har tagit förlusten vid ett tidigare tillfälle, medan Götaverken skjutit sina förluster framför sig. Om jag skall sammanfatta den aktuella bilden av den svenska varvsindustrins situation tror jag att det är en riktig slutsats att anföra att flera av varven redan mycket hårt har ansträngt de mycket stora reserver som de byggde upp under 1950-talets utomordentligt gynnsamma konjunkturer. Jag skall tala i klartext och säga att det här gäller tre varv — Kockums, Götaverken och Uddevallavarvet. För dem förestår ett antal mycket besvärliga år. Behovet av specifika insatser kan därför förutses, men min slutsats är i dag densamma som i propositionen, nämligen att ett system av generella räntesubventioner varken är ett lämpligt eller tillräckligt effektivt instrument för att i det aktuella läget garantera driften vid varven. Tvärtom är den senare tidens utveckling ett ytterligare argument mot den uppläggning av varvspolitiken som oppositionen här har förordat; jag återkommer till detta senare. Jag har velat lämna denna inledande analys av situationen därför att just de nytecknade kontraktens innebörd att täcka också de osubventionerade räntekostnaderna måste ställa oppositionens förslag, att som avgörande medel i den svenska varvspolitiken i dag införa generella räntesubventioner, i en mycket egendomlig dager. Huvudpunkten i vår debatt här i dag är självfallet frågan om man skall ta ställning för eller emot generella räntesubventioner, om man skall arbeta med generella medel i varvspolitiken eller med selektiva medel, som den tekniska termen lyder. Det är inte någon ny debatt i och för sig, det är en debatt som vi har haft med varvsindustrin i flera års tid. Jag hoppas att varvsindustrin förlåter mig om jag säger att denna debatt med en viss monotoni pågick i varvskommittén under tre år. Varvsindustrin upprepade hela tiden det krav som den borgerliga oppositionen nu framför i Sveriges riksdag, nämligen kravet på generella räntesubventioner. Detta var dess värre varvsindustrins enda bidrag till den dialog om den svenska varvsindustrins framtida struktur som det var varvskommitténs egentliga syfte att föra. Denna debatt har fortsatt i utskottet, den fortsätter i dag i kammaren, och jag drar slutsatsen alt den uppenbarligen kommer att fortsätta åtminstone fram till valet den 20 september. Jag vill upprepa några av de argument som i och för sig finns anförda i propositionen; herr Ståhle var inne på dem. Det kan vara skäl att gå in på argumenten mot de generella räntesubventionerna. Såvitt jag kunnat finna av motionerna och utskottsutlåtandet liksom av de anföranden som hållits här i dag har oppositionen inte brytt sig om att analytiskt försöka bemöta de enligt min mening avgörande argument som talar mot en generell räntesubvention. Man har i verkligheten inskränkt sig till alt påvisa vad man menar vara brister i ett selektivt system, och man har framfört vissa, som man anser positiva, skäl för räntesubventioner. Men jag upprepar att man inte har besvärat sig att bemöta de argument och motiv som utförligt har redovisats i propositionen mot de generella räntesubventionerna, och därför är jag tvungen att upprepa dem här. Det första argumentet är det principiella avvisandet av subventionssystem. På den punkten är det mycket lätt att få ett instämmande — det är alltid lätt att få instämmanden när man talar om generella principer. Detta instämmande har vi fått också av Industriförbundet. Varvsindustriföreningen och Arbetsgivareföreningen. I dag har vi fått let även av den borgerliga oppositionen. Men det stannar som sagt vid ett principiellt instämmande och därmed i detta fall en läpparnas bekännelse. När man kommer till den konkreta frågan om den svenska varvsindustrin är man alltså beredd att gå ifrån den princip för vilken man kan utveckla många starka och övertygande skäl. Jag behöver inte anföra dem här, eftersom det har gjorts tidigare. Man säger i stället: Varför skall svenska varv inte likställas med sina konkurrenter? Det är allmänt bekant att det i de stora varvsländerna förekommer olika stödåtgärder som direkt är inriktade på att subventionera de räntekostnader varven drar på sig. Kravet på likställighet i konkurrensförutsättningarna, konkurrens på lika villkor, som den populära termen lyder, förekommer i denna debatt och i många andra debatter när vi talar om vårt näringsliv i relation till utlandets näringsliv. Låt mig då säga — ty det är ju ett resonemang som kan föras om vår socialpolitik, vår avgiftspolitik, vår skattepolitik och mycket annat — att det aldrig kan vara ett tillräckligt skäl för en åtgärd att åtgärden medför vad man kallar konkurrens på lika villkor. Här väljer man nämligen ut en konkurrensfaktor, en produktionsbetingelse och vill att just den skall vara lika under det att produktionsbetingelserna i övrigt ju är och förblir olika i de olika länderna. Skall vi vidtaga åtgärder här — och jag menar att läget i den svenska varvsindustrin är sådant att det föranleder åtgärder från statsmakternas sida — måste dessa åtgärder motiveras med andra skäl än med en allmän hänvisning till att företagen skall konkurrera på lika villkor. De åtgärder som föreslås måste motiveras med sina egna meriter, och de motiven skall inte döljas genom ett allmänt tal om likställighet i konkurrensvillkoren. När vi diskuterar varvsindustrin tror jag att det är viktigt att vi har klart för oss skillnaden mellan de olika varvsländernas utgångspunkter i fråga om deras varvspolitik. Det utvecklas delvis i propositionen, och jag kan också hänvisa till JUI:s utredning om den svenska och internationella varvsindustrin, en utredning som gjordes på uppdrag av varvskommittén. Vi har den japanska politiken som är grundad på Japans speciella nationella och ekonomiska skäl, bl.a. det mycket starka intresset ur japansk synpunkt att få ned fraktsatserna. Vi brukar ju säga att det är orimligt att varvsindustrin skall subventionera redarna, och ur svensk synpunkt är det naturligtvis ett orimligt system. Ur japansk synpunkt ligger det däremot en mycket rimlig samhällsekonomisk kalkyl bakom en sådan politik, helt enkelt därför att det inte finns något land som lika mycket som Japan är beroende av låga fraktsatser — Japan har ju större råvaruimport och import med längre fraktavstånd än andra länder. Tittar vi på de europeiska länderna finner vi att deras problem när det gäller varvsindustrin i hög grad är ett lokaliseringspolitiskt problem, därför att varvsindustrierna i dessa länder i motsats till varvsindustrin i vårt land har en lokalisering som skapar svårlösta sysselsättningsproblem när varven råkar i svårigheter. Jag talar då naturligtvis om den omedelbara sysselsättningen vid varven; jag är medveten om att varven även har en indirekt sysselsättningseffekt. Naturligtvis är det också lättare ur samhällsekonomisk synpunkt för de andra länderna att driva en subventionerande varvspolitik, helt enkelt därför att varven — det var också herr Ståhle inne på — i de andra varvsländerna spelar en relativt sett mycket mindre roll för dessa länders ekonomi. Det lilla landet Sverige har normalt kanske två eller tre procent av världsproduktionen, men när det gäller varvsindustrin har vi tio procent. Det betyder att i relation till vår nationalprodukt skulle en svensk tillämpning av det räntestöd som förekommer i de huvudsakliga konkurrentländerna innebära en fyra å fem gånger så hög samhällsekonomisk kostnad. När vi talar om andra länders politik i varvsfrågan — som ju är ett av de få och ständigt återkommande argumenten i denna fråga — är det en egen domlig selektion i upplysningen om vad som händer i andra länder. Ingen av de talare som varit uppe i talarstolen har nämnt eller ansett det vara värt att över huvud taget kommentera att inget land har genomfört en räntesubvention till sin varvsindustri utan att samtidigt ha vidtagit mycket genomgripande och hårdhänta strukturförändringar inom den industrin. Så är fallet med Tyskland, vilket kan vara särskilt intressant att nämna, eftersom Tyskland traditionellt är ett på en mer renodlad marknadsekonomi =<: inställt land. Jag tror att det kommer att förändras, men hittills har Tyskland varit det i större utsträckning än de andra europeiska länderna. Den franska varvspolitiken av 1968 är en utomordentligt hårdhänt strukturpolitik driven av staten. Detsamma gäller den engelska regeringspolitiken. Men som sagt var, detta passar inte att tala om, utan man säger bara: Se hur generösa alla andra länder är mot sin varvsindustri! Men då bör man som sagt komma ihåg att det är en generositet från statsmakter, vilken generositet enligt min mening på mycket naturliga grunder, också förenas med en mycket kraftig omfamning av industrin. Låt mig sedan tillägga — och det understryker ytterligare vad jag sagt tidigare — att denna diskussion på ett vilseledande sätt enbart har inriktats på räntesubventionerna. Det är icke så — vilket en mycket ytlig analys av de svenska varvens läge visar — att det är ett negativt räntesaldo som är förklaringen till de svenska varvens stora förluster. Det finns alltså för varven förluster på den faktiska produktionskostnaden, och det beror i stor utsträckning på att kostnadsutvecklingen inom varven också i vår fina, effektiva varvsindustri varit utomordentligt ogynnsam och är — vilket ger anledning att känna djup oro i dag — utomordentligt ogynnsam just nu. I dagens läge är inte mindre än 2 700 lånearbetare sysselsatta vid de fyra stora svenska varven. Detta avspeglar sig framför allt på arbetskostnadssidan. Det betyder alltså att lånearbetarsumman är lika stor som sysselsättningen vid ett av de stora varven. Vad varvens uppträdande här betyder för löneutvecklingen, relationerna på arbetsplatsen och kostnadsinflationsrisken behöver jag inte särskilt understryka. Jag vill gärna hålla med herr Jacobsson om att Kockums gjort betydande insatser här, men samtidigt skall vi inte dölja att även Kockums har en bit kvar att gå innan ens det företaget kan säga att det löst lånearbetarfrågan. Dagens förluster i de svenska varven som nu successivt urholkar de reserver varven har, är icke uteslutande betingade av ränteförlusten, av det negativa räntesaldot. De är betingade av att kontrakten — med dagens kostnader och den förutsedda kostnadsutvecklingen — tagits till alltför lågt pris. Det betyder att vi inte löser varvens solvensproblem genom generella räntesubventioner. Vi bör dessutom komma ihåg att generella räntesubventioner i dag skulle komma att subventionera de kontrakt som tecknas — kontrakt som alltså täcker även den nu aktuella räntekostnaden. Men man skulle alltså inte direkt påverka de faktorer som är orsaken till de aktuella förlusterna. Det är detta förhållande som ligger bakom när jag säger att generella räntesubventioner är ett olämpligt och i dagsläget ineffektivt medel att lösa varvsproblemen och försäkra sig om en forisatt drift vid de svenska varven. Det är så lätt att säga att generella subventioner i en viss högre mening är rättvisa. Jag vill tvärtom hävda att genereila räntesubventioner i dagens läge skulle vara en utomordentligt orättvis behandling av de svenska varven — en orättvis behandling helt enkelt därför att varven fört olika finansieringspolitik. Det är inte ofta, herr talman, som vi när vi diskuterar näringspolitik talar om enskilda företag — om det gäller statliga företag, då har vi ju all rätt att göra det. Att jag tvingas göra det när det gäller varvsindustrin beror på att den svenska varvspolitiken är en politik som gäller fyra företag, och därför kanske det kan vara tillåtet att beröra de enskilda företagen. Kockums har drivit politiken att ta kontantkontrakt. Detta varv har gjort det — i den som jag menar riktiga bedömningen att generella räntesubventioner icke kommer till stånd i det här landet. Däremot har Götaverken som bekant i stor utsträckning tagit kreditkontrakt. Att i det läget nu i efterhand komma och så att säga via de s.k. rättvisa generella, icke snedvridande generella räntesubventionerna subventionera just det företag som hårdast har utnyttjat kreditmedlen och i motsvarande mån straffa de företag som enligt min mening har handlat rätt, anser jag vara orimligt. Det är likaledes orimligt med ett generellt räntesubventionssystem när företagen — de är alla förlustföretag utom Eriksberg — för en så olika utdelningspolitik. Kockums har enligt min mening dragit den helt riktiga slutsatsen att inställa utdelningen till aktieägarna, medan däremot Götaverken med sina mycket stora förluster glatt har fortsatt utdelningen till aktieägarna. Jag upprepar att räntesubventionerna inte täcker de förluster som det är fråga om. Dessa är olika stora på olika varv. Det är i verkligheten icke möjligt — det är där oppositionen gör en felbedömning — om man inte vill ta till alldeles kolossalt stora räntesubventioner att med enbart generella räntesubventioner klara de problem som svensk varvsindustri står inför de närmaste åren.

Då har den verkligen gjort den ena villan värre än den andra. Jag menar också att den mycket oroande kostnadsutvecklingen inom svensk varvsindustri bekräftar angelägenheten av att undvika den risk som generella subventioner ofrånkomligen medför, nämligen risken att stimulera till en överexpansion.

Jag tror det var herr Stefanson, men det kanske också var andra, som sade att regeringen har suttit med is i magen och väntat på att den svenska varvsindustrin mer eller mindre skall förblöda och sedan komma på sina knän till regeringen och då få hjälp med selektiva medel. Att bara sitta och vänta, det är en attityd som regeringen sannerligen inte har intagit. Tvärtom har jag upprepade gånger uppmanat varvsindustrin att starta en mer konstruktiv debatt med regeringen just för att åstadkomma en lösning snabbare än vad utvecklingen i varvskommittén såg ut att föranleda. Innan varvskommittén var färdig med sitt arbete gick jag t.o.m. ut och framförde mina synpunkter på de generella räntesubventionerna, till Svenska Dagbladets och andras förargelse, just i syfte att så snabbt som möjligt få i gång en diskussion med varven av hänsyn till dem själva och deras anställda. Varvskommittén bekräftade därefter mitt ståndpunktstagande, vilket jag hoppades snabbt skulle leda till överläggningar. Det finns i dag icke en varvschef, icke en varvsstyrelse eller en verkstadsklubb i de fyra svenska stor varven som icke vet att regeringen är beredd att omedelbart ta upp överläggningar med de svenska varvsföretagen. Vi är förberedda, vi är färdiga att sätta i gång med någon dags varsel.

Det är en efter svenska förhållanden utomordentligt kraftig ökning av det statliga anslaget för detta ändamål, och jag tror att det är ett riktigt och konstruktivt bidrag till att stärka varvens långsiktiga konkurrensförmåga. Vidare vidgas ramen för kreditgarantierna, och på dessa punkter är vi som sagt alla överens. Jag skall inte här gå in på kreditgarantiernas utformning. Jag vill i och för sig inte alls motsätta mig att vi närmare undersöker behovet av eventuella modifikationer i de nuvarande garantiernas konstruktion. Låt mig bara framhålla en sak. De garantier som i fortsättningen kommer att lämnas kommer att gälla mycket dyrbara och stora enheter. De enskilda projekt för vilka dessa garantier kommer att täcka kreditrisken är fartygsenheter där summan uppgår till 100 miljoner kronor. Jag tror att det vore rätt orimligt — och det är kanske inte heller vad motionärerna och utskottet menar — om urvalet och prövningen av dessa enskilda projekt helt skulle lämnas till varven själva. Vi kommer med anledning av utskottets skrivning på denna punkt att ta upp till fortsatt teknisk prövning frågan om man kan få det nuvarande kreditgarantisystemet att fungera effektivare än vad det gör i dag. Jag vill dock samtidigt understryka vad varvskommittén framhållit. Det nuvarande garantisystemet har funnits sedan 1963, och varvskommittén har konstaterat på grundval av både riksgäldskontorets redovisning och varvschefens uttalanden att systemet fungerat smidigt och väl och att garantierna varit till stor och avgörande nytta för de svenska varven. Det är nämligen i dag icke möjligt för ett svenskt varv att gå ut och belåna en andra prioritet internationellt utan att ha en statlig kreditgaranti i botten. Låt mig också, herr talman, lämna några informationer om vårt förhandlingsläge i OECD. Som flera talare nämnt har vi tagit i hög grad aktiv del i förhandlingsarbetet för att åstadkomma en internationell reglering av de ganska oefterrättliga förhållanden som råder på = kreditkonkurrensområdet. Dessa förhållanden håller för övrigt på att sprida sig även till andra områden. Denna OECD-förhandling är från början ett svenskt initiativ. Det var faktiskt finansministern som skrev till sina kolleger redan 1962. Jag kommer ihåg det, för jag var själv med och utformade hans inbjudan till hans kolleger ait inleda en internationell förhandling om att söka komma ifrån detta system. Jag kan nämna att sedan propositionen skrevs har ett sammanträde ägt rum i Paris den 27-—29 april. Vid det sammanträdet framkom det att man i varvsländerna tämligen allmänt ansåg att frågan om räntesubventionerna hade kommit in i ett nytt läge genom den höjning av räntenivån som hade skett sedan den nu gällande överenskommelsen träffades. Flera länder förklarade sig positiva till det svenska förslaget att höja den nu gällande minimiräntan 6 procent på exportkrediter till 7 procent. Även från japansk sida framhölls att man var beredd att överväga en höjning av exportkrediträntan. Frågan kommer upp till ny behandling den 8—10 juli. Jag har själv tillfälle att besöka Japan under mellantiden och kommer självfallet att göra vad på mig ankommer för att övertyga japanerna om att det ur båda våra länders synpunkt är riktigt att driva denna fråga hårt i Paris. När frågan kommer upp till behandling sker det på grundval av ett förslag som den svenska delegationen har åtagit sig att framlägga. Hur det kommer att gå i Paris i juli är naturligtvis omöjligt att förutsäga, men utvecklingen kan i alla fall ge anledning till en viss försiktig optimism. Jag har rätt utförligt argumenterat mot generella räntesubventioner, och det kunde kanske därför vara på sin plats att jag även något bemötte de argument som oppositionen framfört mot uppläggningen av regeringens politik. Vi står nämligen här inför ett enigt borgerligt förslag i en viktig industripolitisk fråga, och det är onekligen en ganska sensationell händelse som inte bör förbigås utan att bli föremål för viss analys och debatt. Oppositionen framför tre argument mot vår politik. Ett argument är att selektiva åtgärder skulle kunna leda till en permanentning av det statliga stödet, vilket alltså inte skulle gälla för generella åtgärder. Det är ett egendomligt argument, och jag tycker det skulle vara naturligare att argumentera precis tvärtom. Selektiva åtgärder som prövas i det enskilda fallet bör rimligen innebära en mindre risk för permanentning än ett generellt system. Ett något intressantare argument är att det skulle vara farligt med selektiva åtgärder därför att de innebär en snedvridning av konkurrensen. I och för sig kan jag förstå detta argument om det hade gällt en bransch med kanske hundra företag och man ville förändra förutsättningarna för de företagens produktion och ekonomiska beslutsfattande. Det är självklart att man i sådana fall skall arbeta med generella medel som når direkt in i företagen utan att man behöver ta en särskild kontakt med varje företag för att åstadkomma effekt. Som jag tidigare framhållit gäller det här fyra stora företag som sinsemellan är olika, och jag kan inte inse att ett selektivt system skulle leda till en snedvridning, som ett generellt sysiem inte skulle medföra. Jag anser tvärtom av skäl som jag anfört att det generella systemet i verkligheten skulle slå så olika på dessa fyra företag att man snarare här kan tala om risken för en allvarlig snedvridning. Det är något lättsinnigt att fastställa vilket företag som är bäst eller sämst med ledning av företagens senaste årsredovisningar. En närmare analys av vad en generell räntesubvention skulle medföra för de olika varven skulle ytterligare stärka den slutsatsen. Ett verkligt intressant argument som förts fram och som kanske inte har någon tyngd men väl engagemang från oppositionens sida är att det selektiva systemet innebär att samhället genom detta system får medinflytande och insyn i de företag och de verkningar som stödet medför för företagen.

Som jag sagt har inte något land infört ens ett s.k. generellt subventionssystem utan att förknippa detta med mycket bestämda villkor ställda på den mottagande branschen, och det är inte villkor som är generella villkor för det generella stödet utan villkor som är direkt knutna till de olika konkreta företagen.

För våra borgerliga vänner kommer det tvärtom att framstå såsom en mycket obehaglig överraskning när de under överläggningarna konstaterar att Gemensamma marknadens industripolitik i många fall ansluter sig till den svenska socialdemokratiska politiken, och vi kan därför få en mycket spännande EEC-debatt i höst med kanske litet omvända förtecken. Man tycker inte om insyn, och man tycker inte om vad man upplever som maktförskjutning. Detta betyder alltså att man är beredd att utan några villkor, om man vinner valet, överlåta omkring 200 miljoner kronor per år av skattebetalarnas medel till varvsindustrin. Jag tycker att detta kan vara ett intressant besked för de svenska väljarna, när de nu äntligen på en punkt har fått klarhet i vad en borgerlig regering kommer att föra för politik. Det var ett argument mot insyn som här framfördes och som jag på det bestämdaste vill protestera emot. Jag tror att det framfördes mera av obetänksamhet och okunnighet. Vore så inte fallet, vore argumentet, herr Gösta Jacobsson, infamt. Herr Jacobsson sade att vi beträffande insynen i varvsindustrin har sett hur det har gått med Uddevallavarvet. Herr Jacobsson bör väl ändå mycket väl veta att ansvaret för driften av Uddevallavarvet har legat hos just det varvsföretag som mätt med årsredovisningen som mått är det bästa svenska varvsföretaget. Enligt det avtal som reglerar statens förhållande till Eriksbergsvarvet när det gäller driften av Uddevallavarvet har hela ansvaret för driften fram till den avtalsändring gällande tiden efter 1969 som riksdagen godkände i fjol icke legat hos staten. Det finns inte något industridepartement som har påverkat driften av Uddevallavarvet fram till och med 1969. Men i fortsättningen kommer alltså läget att bli ett annat. Jag hoppas därför att herr Jacobsson inte någon mer gång kommer att åberopa Uddevallavarvet såsom ett exempel på effektiviteten i statlig insyn och än mindre som ett bevis för statens förmåga eller oförmåga att driva företag. Låt mig upprepa att regeringens bedömning av varvsindustrins betydelse för svensk ekonomi är självklar.

Vi intar inte någon lättsinnig väntaoch-se-attityd eller har ”is i magen”. Vi har uppmanat samtliga de berörda företagen att så snart som möjligt med oss ta upp de diskussioner som jag bedömer är nödvändiga för den svenska varvsindustrin. Jag hoppas att det inte är de borgerligas ställningstagande i den här frågan som har givit varvsföretagens ägare föreställningen att det kan löna sig att vänta med den diskussionen till efter valet. även om det naturligtvis i sista hand är styrelserna i varvsföretagen som får bära ansvaret, så skulle ni i så fall ha tagit på er ett stort ansvar för att den svenska varvsindustrin har fått en belastning genom uppskovet med överläggningarna som enligt min mening är helt onödiga och helt bort undvikas.